Fru talman! Hans Linde har frågat mig 1. vilka initiativ jag avser att ta för att Försvarsmakten ska dra tillbaka sin begäran om utökad användning av skärgårdsskjutfältet, 2. vilka initiativ jag avser att ta för att Göteborgs södra skärgård inte ska öppnas för framtida internationella militärövningar samt 3. vilka initiativ jag avser att ta för att verksamheten vid skärgårdsskjutfältet inte ska hota det unika naturlivet i skärgården och förutsättningarna för en levande skärgård. Valter Mutt har frågat mig 1. hur jag avser att säkerställa att kärnvapenbestyckad utrustning inte förs in i Göteborgs skärgård under tilltänkta internationella övningar, 2. om jag avser att föreslå en förändring av systemet där Försvarsmakten själv - i form av generalläkaren - utgör tillsynsmyndighet samt 3. hur jag avser att verka så att en allvarlig förtroendeförlust för Försvarsmakten undviks. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Ett antal öar och områden i Göteborgs skärgård innefattas i det som kallas Göteborgs skärgårdsskjutfält. Sommaren 2008 ansökte Försvarsmakten hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län om miljötillstånd enligt miljöbalken för skjutverksamhet inom skärgårdsskjutfältet. I december förra året beslutade Miljöprövningsdelegationen om sådant tillstånd. I tillståndet har Miljöprövningsdelegationen beslutat om villkor och föreskrifter för verksamheten. Beslutet har överklagats till Miljödomstolen av bland annat Göteborgs kommun och ett antal enskilda. I miljöbalken föreskrivs att Miljödomstolen i ärenden som rör Försvarsmakten alltid, med ett eget yttrande, ska överlämna ärendet till regeringens avgörande. Ärenden av detta slag bereds inom Regeringskansliet av Miljödepartementet. Ärendet kommer således att överlämnas till regeringen för avgörande. Som statsråd varken kan eller får jag kommentera ett pågående domstolsärende. Inte heller ska jag kommentera ett ärende som kommer att överlämnas till regeringen. Däremot kan jag mer allmänt kommentera frågor om Försvarsmakten och skjutfält. I miljöprövningen enligt miljöbalken tillförsäkras att alla berörda får lämna sina synpunkter. Med grund i den gällande lagstiftningen svarar sedan prövningsmyndigheten för en sammanvägning och fattar beslut. Tillsynsmyndigheterna avseende miljöfarlig verksamhet anges i miljöbalken.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 Eftersom Försvarsmakten ska kunna uppträda inom alla klimat och terrängtyper i landet måste man kunna utbilda och öva insatsförband också i skärgårdsområdena. Av Försvarsmaktens plan för övnings och skjutfält framgår att Göteborgs skärgårdsskjutfält ska vidmakthållas. I juni 2004 redovisades utredningsbetänkandet Snö, mörker och kyla . Utredaren ansåg att en utveckling av den internationella militära test och övningsverksamheten i Sverige är väl förenlig med den svenska säkerhetspolitiska linjen, gagnar svenska intressen och synliggör Sverige som en aktiv och solidarisk bidragsgivare till internationell krishantering och fredsfrämjande. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen behandlade betänkandet i 2004 års försvarsproposition . I juni 2005 uppdrog den dåvarande regeringen åt Försvarsmakten och FMV att utveckla den internationella test-, utbildnings och övningsverksamheten i Sverige, så kallad ITÖ. I regleringsbrevet för 2006 beslutade den dåvarande regeringen att Försvarsmakten inom sitt verksamhetsområde får bedriva ITÖ. Försvarsmakten har numera detta uppdrag inom ramen för sin instruktion, förordningen med instruktion för Försvarsmakten. Enligt tillträdesförordningen krävs regeringens tillstånd för att utländska statsfartyg, utländska statsluftfartyg eller utländsk militär avdelning ska få bedriva skjutövningar inom svenskt territorium. Våren 2009 beslutade riksdagen om den försvarspolitiska inriktningen . I propositionen, vilken riksdagen ställde sig bakom, anförde regeringen att Försvarsmakten bör bidra till målen för vår säkerhet och till målet för det militära försvaret genom att enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer lösa sina uppgifter. Försvarsmakten ska kunna försvara hela Sverige. Sverige deltar också i internationella militära insatser. Detta kräver att Försvarsmaktens förband också övar tillsammans med andra staters förband. Samövning med utländska förband är en naturlig del i Försvarsmaktens verksamhet. Den internationella militära övningsverksamhet som bedrivs i Sverige genomförs inom ramen för svensk lagstiftning och de miljötillstånd som gäller för respektive skjutfält. Vi utgår från att de utländska förband som övar på svenskt territorium följer svensk lagstiftning. Det är förbjudet, fru talman, att medföra kärnvapen på svenskt territorium. Då Valter Mutt, som framställt en av interpellationerna, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Tina Ehn i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag får inledningsvis tacka försvarsministern för svaret, som brukligt är. Jag har stått många gånger i den här talarstolen och pratat om de internationella frågorna, men i dag skulle jag vilja använda min talartid till att prata om min stad, Göteborg, och vår skärgård. Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal öar. Här finns ett unikt djurliv med naturreservat på både Vrångö och Vargö. Skärgården är ett av de viktigaste rekreationsområdena för befolkningen i Göteborg. Jag är själv en av de många göteborgare som har tagit spårvagnen ut till Saltholmen och båten vidare ut till öarna. Det är en förmån för oss som bor i Sveriges näst största stad att i vårt eget närområde ha en skärgård där vi kan njuta av natur, djurliv och klipporna. Men i Göteborgs södra skärgård bor det också 4 500 människor året runt. Göteborgs södra skärgård är i dag en levande skärgård med skolor, matbutiker, kaféer med mera, mycket tack vare de boendes eget engagemang. Men det har inte varit en självklarhet att Göteborgs skärgård ska vara levande. Det är inte heller en självklarhet att den alltid så ska förbli. En förutsättning för att Göteborgs skärgård ska överleva är att man värnar sina största tillgångar, nämligen natur och djurliv. I skärgården ligger också det så kallade skärgårdsskjutfältet, som bland annat omfattar öarna Galterö, Stora Stårholmen, Känsö, Lilla Rävholmen och Stora Rävholmen. Verksamheten har fram till nu från Försvarsmaktens sida varit begränsad till 25 skjutdagar och 100 000 skott per år. I en mindre annons i Göteborgs-Posten på nyårsafton 2010 offentliggjordes det att länsstyrelsens miljödelegation bifallit en begäran från Försvarsmakten om att kraftigt utöka verksamheten vid skärgårdsskjutfältet. Antalet skjutdagar ska utökas från 25 till 115. I stället för dagens begränsning på 100 000 skott per år har en ny begränsning satts till över 1 miljon skott med finkalibrig ammunition, över 11 000 skott med grovkalibrig ammunition och 1 745 handgranater och andra former av sprängladdningar. Tillståndet medger också föroreningar på - håll i er nu - upp till 2 000 kilo bly, 1 000 kilo koppar, 100 kilo zink och 60 kilo antimon. Alla dessa metaller är giftiga. Alla dessa metaller hotar att förgifta människor, däggdjur, fåglar och vattenlevande organismer. Dessutom öppnar man i beslutet för ytterligare användning av skärgårdsskjutfältet, som om dessa nya gränsvärden inte skulle räcka. Man skriver i beslutet att undantag från dessa begränsningar får göras vid enstaka nationella och internationella övningar. Många skärgårdsbor känner nu att deras tillvaro är hotad. De är oroade över att havet där de fiskar ska förorenas. De oroar sig för att lugnet ska brytas, det lugn som lockar turisterna. Och de ser att man ytterligare hotar möjligheten till nybyggnation på öarna som ger öarnas ungdomar en möjlighet att bo kvar i sin hembygd. Utökningen av användandet av skärgårdsskjutfältet hotar med andra ord i grunden förutsättningarna för att Göteborgs södra skärgård även i framtiden ska vara en levande skärgård. Försvarsministern väljer i sitt svar att ducka för samtliga mina frågor. Jag har full förståelse för att försvarsministern inte kan kommentera en pågående domstolsprocess. Men jag hade önskat att försvarsministern skulle ta det här tillfället att visa lite större respekt för den oro som skärgårdsborna och också många göteborgare känner i dag. Jag tycker att det är rimligt att begära av försvarsministern att han nu svarar på frågorna. Anser försvarsministern att det är lämpligt att kraftigt utöka användandet av skärgårdsskjutfältet och att öppna Göteborgs södra skärgård för denna massiva och kraftiga utökning av användandet? Jag tycker också att det är rimligt att försvarsministern i dag ger ett svar till mig och framför allt till de boende i skärgården och till göteborgarna på frågan: Anser försvarsministern att Göteborgs södra skärgård är en lämplig plats för internationella militära övningar?

Fru talman! Tack så mycket för det svar som har lämnats i dag! Enligt det svar som försvarsministern har lämnat är ärendet under beredning inom Regeringskansliet. Det specifika ärendet kan inte kommenteras av statsrådet under tiden. Men det går att mer allmänt kommentera frågorna runt Försvarsmakten och skjutfälten. Det är bra så. Vi försöker genomföra en interpellationsdebatt utifrån frågeställningarna mer generellt. En fråga som ställdes i Miljöpartiets interpellation handlar om att försäkra sig om att inte kärnvapenbestyckad utrustning kan föras in i Göteborgs skärgård under tilltänkta internationella samövningar. På den frågan får jag svaret att det är förbjudet att införa kärnvapen på svenskt territorium och att man därmed utgår från att svensk lag följs. Nåväl, det är en bra utgångspunkt, men jag vill nog gärna ha fler svar på den frågan, eftersom detta inte gör mig speciellt lugn. Finns den informationen tillgänglig och klar för alla de som kan tänkas komma att delta i internationella samövningar? Finns det verkligen ingen misstanke om att detta skulle kunna ske, att några kärnvapen skulle kunna tänkas komma in på detta sätt? Om det finns minsta tanke om att det kanske skulle kunna vara på det här viset undrar jag: Vad har man för beredskap? Vad händer om det skulle visa sig att man har fel i sina antaganden om att lagen följs? Det är ingen liten utökning av försvarets verksamhet vi diskuterar i dag. Det är en massiv utökning. Det är en utökning av dagar, från 25 till 115 dagar. Det är en utökning av antalet skott, från tidigare 100 000 skott till 1 325 000 skott med finkalibrig ammunition och 11 500 skott med grovkalibrig ammunition och 1 745 handgranater samt en del annat, som eventuellt brandövningar med napalm. Dessutom ges större möjligheter vid enstaka nationella och internationella övningar. Försvarsmakten får möjlighet att anlägga och använda en handgranatbana på Känsö. Är det vad skärgården behöver för att utvecklas och leva vidare? Det tror inte jag och inte många andra heller. Människor är mycket oroliga. Människor vill inte ha den här gigantiska förändringen, dessutom inte på det här viset. Bohusläns Skärgårdsråd, Skärgårdarnas Riksförbund, människor boende på Styrsö och Donsö, Göteborgs kommunstyrelse och tusentals människor på Facebook har haft åsikter om det här. Den grundläggande sakfrågan är om det är rimligt att ha omfattande permanenta marina skjutövningar i omedelbar närhet till en halvmiljonstad och därtill i ett område med synnerligen omfattande marin turism. Förekommer det någon annanstans? Miljöhänsyn, hänsyn till turistnäringen, svåra bullerproblem, risk för människor att skadas av blindgångar etcetera ska vägas mot militära behov. Varför dessa plötsligt skulle kräva massivt utvidgade övningar tycker jag fortfarande är, minst sagt, dunkelt.

Fru talman! Jag har stor respekt för försvarsministerns arbete, och jag är övertygad om att regeringen så småningom kommer att fatta ett klokt beslut utifrån miljöhänsyn och framför allt utifrån de boendes situation. Vi kristdemokrater ser att det måste finnas olika möjligheter för Försvarsmakten att öva, både själv och tillsammans med andra. Sveriges förmåga att samarbeta stärker vårt eget försvar men också möjligheten att agera i en internationell insats. Övning i skärgårdsmiljö har visat sig viktigt för vårt eget försvar men också för internationella insatser. Detta ärende, som fortfarande är pågående, har vi kristdemokrater anledning att följa. Vi är måna om den miljö som finns i de berörda områdena. I vår grundläggande ideologi finns förvaltarskapstanken, tanken om att vi har ansvar för kommande generationer, och den blir vägledande för oss i de beslut som rör stora naturområden. Detta är en viktig miljöfråga. Fågelliv och fårskötsel finns inom den skjutradie som militären har. Det handlar om buller. Det handlar om havet. Det handlar om utsläpp från ammunition av bland annat bly och koppar, som vi har hört tidigare. Därför blir ett kommande yttrande från miljödomstolen viktigt inför regeringens kommande behandling. När jag talar med öborna i Göteborgs södra skärgård - Donsöbor, Styrsöbor, Brännöbor och andra - säger de att de kan leva med den nivå som finns i dag. Det har varit en del av livet, men om militären får utöka skjutdagarna från 25 till 115 skjutdagar och antalet skott med finkalibrig ammunition från 100 000 till drygt 3 miljoner så blir det ohållbart för befolkningen. Oavsett vilket yttrande som kommer från miljödomstolen vill vi också ta tillfället i akt att peka på vikten av att ha dessa mänskliga värden och aspekter i beaktande i samband med den kommande behandlingen. Det är viktigt att ha i åtanke hur människor i de berörda områdena har tillgång till den närmaste naturen och hur friluftsliv även fortsättningsvis kommer att vara möjligt. Båtlivet är oerhört intensivt hela sommaren med båtar från Göteborg och hela kusten. Europeiska båtturister är också vanligt. Dessa aspekter bör också bli en viktig del i den kommande bedömningen.
Fru talman! Hans Linde säger att han inser att miljöprövning är något som sker självständigt från politiken och att det inte är någon politisk process. Sedan kräver han genast motsatsen: att den ska politiseras och ministern ska gå in. Då kan jag säga att det som väntar mig omedelbart efter detta är en KU-anmälan som det inte är osannolikt att Hans Linde själv skulle kunna tänkas stå för. Det är nämligen inte i den ordning som miljöprövning sker i Sverige. Vi har heller inte sagt att det här är en fråga som är under beredning i Regeringskansliet, vilket hävdades i de tidigare inläggen. Det är den inte. Den har inte inkommit till regeringen. Gällande synen på att det är förbjudet i Sverige att ta in kärnvapen på vårt territorium är detta exakt den doktrin som användes också av tidigare regeringar. Vi utgår från att andra länder följer svensk lag. Vi har inga indikationer på motsatsen. Däremot noterar jag att varje gång någon politiker i denna kammare är emot en given internationell övning gör man dessa påståenden. Vid ett tillfälle gällde det övningen Loyal Arrow i Östersjön, där ett brittiskt fartyg påstods kunna ha med sig kärnvapen trots att Storbritannien hade avskaffat samma kärnvapen många år dessförinnan. Försvarsmakten ska kunna försvara hela Sverige. Den vanligaste synpunkten jag hör från Göteborg gällandet försvaret är att man vill se mer av försvarsverksamhet i Göteborg och inte bara på ostkusten. Men för att kunna försvara hela landet krävs att insatsorganisationen har möjlighet att öva i alla de olika terräng och klimatförhållanden som finns i landet, vilket också har understrukits i en lång rad propositioner som riksdagen har accepterat. Övning och skjutfält är av central betydelse för att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva den insatsorganisation som ska försvara vårt land i de förhållanden som råder i de olika delarna av vårt land. Försvarsmakten behöver övnings och skjutfält med skilda naturtyper och terrängförhållanden i olika delar av landet för att klara olika klimattyper och olika geografi. Göteborgs skärgårdsskjutfält anses av Försvarsmakten behövas för att man ska kunna öva rörlig strid med skarp och lös ammunition i kombination med att röra sig mellan land och vatten. Området är det enda tillgängliga på västkusten för denna typ av övningar. I Stockholms skärgård finns två motsvarande skjutfält. Försvarsmaktens skjutfält ska dock alla miljöprövas enligt miljöbalken. En sådan prövning pågår, vilket alla här är medvetna om, av Göteborgs skärgårdsskjutfält. Jag varken får, kan eller ska föregripa den prövningen. Miljöprövningen sker inte i riksdagen. Den sker inte politiskt, utan det finns en ordning fastställd i miljöbalken för hur en sådan sker. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation är första instans. Ett ärende kan överklagas till miljödomstolen som sedan med eget yttrande kan överlämna ärendet till regeringen för prövning. Där är det inte ännu. I miljöprövningen får alla berörda lämna sina synpunkter. Det är den ordning vi har för att väga samman alla relevanta och viktiga intressen som interpellanterna här har fört fram och vilka jag delar. Men detta är ordningen för att väga av. Prövningsinstansen tillämpar miljöbalkens bestämmelser och tar hänsyn också till olika riksintressen som kan föreligga. Med stor respekt för det lokala engagemang som dem som deltar i debatten i dag visar kan jag bara säga att detta icke är en fråga för vare sig försvarsministern eller riksdagen att avgöra, utan den har sin process och sin ordning. Är man missnöjd med det motionerar man om att ändra miljöbalken, men jag har inte sett någon av dagens debattörer lämna sådana förslag.

Fru talman! Ibland blir politik väldigt abstrakt och tekniskt. Ibland fastnar vi i detaljerna och glömmer bort de människor som berörs och som egentligen borde vara utgångspunkten för de diskussioner vi för. Jag tycker att försvarsministerns hittills två inlägg i den här debatten är lysande exempel på detta. Det är läge att påminna om att det här inte bara handlar om lagparagrafer och teknikaliteter utan först och främst om de 4 500 skärgårdsbor som faktiskt vill kunna fortsätta leva och verka i sin skärgård. Det handlar också om oss som bor inne i Göteborg och som vill ha tillgång till natur och djurliv i vårt eget närområde. Låt mig lyfta fram en av alla de människor som berörs av detta beslut, min vän Tommy som bor på Styrsö Tången. När jag träffade honom för ett par veckor sedan berättade han hur han, precis som många andra skärgårdsbor, har valt att köpa betydligt dyrare blyfria sänken till sina fiskespön därför att man vill värna om naturlivet och inte bidra till utsläpp av bly. Han frågade mig: Vad är poängen med att vi ska köpa dyra blyfria sänken till våra fiskespön om Försvarsmakten samtidigt ska tillåtas släppa ut 2 000 kilo bly varje år i fiskevattnen runt våra öar? Jag tycker att försvarsministern har ett ansvar att svara på de frågor han får från medborgarna. Vad är svaret från försvarsministern till min vän Tommy? Varför ska han köpa dyra blyfria sänken till sitt fiskespö om Försvarsmakten samtidigt ska släppa ut 2 000 kilo bly i just hans eget fiskevatten? Jag kräver inte att försvarsministern ska lägga sig i en pågående prövning eller en beredning, men försvarsministern som trots allt är ytterst ansvarig för den svenska Försvarsmakten måste kunna ha en egen åsikt om hur han ser på frågan om skjutfält och deras användning, hur han ser på framtiden i Sverige när det gäller militärövningar. Jag tycker att det är högst relevant att i dag efterfråga försvarsministerns generella syn på skjutövningar i Göteborgs södra skärgård och hur han ser i framtiden på potentialen att ha internationella militärövningar i Göteborgs skärgård. Jag kan garantera försvarsministern, och det är ett löfte från Hans Linde från Vänsterpartiet i dag, att jag inte kommer att KU-anmäla försvarsministern om han svarar på dessa frågor. Låt mig också understryka att kritiken som vi har hört tidigare här varit massiv från de boende. Omfattande namninsamlingar har skett runt om på öarna. En rad protestmöten har arrangerats. Men det har också varit så att politiker i Göteborg, i skärgården och till och med i Västra Götalandsregionen har valt att tillsammans gå ut och kritisera det här beslutet. Det här har inte varit en partiskiljande fråga hemma i Göteborg. Tvärtom - en av de instanser som har kritiserat det här beslutet är stadsdelsnämnd Västra Göteborg som är den stadsdelsnämnd som inkluderar skärgården. Där har man enhälligt motsatt sig utökningen av skärgårdsskjutfältet på initiativ av ledamöter från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Även kommunstyrelsen i Göteborg har överklagat beslutet med motiveringen att en kraftig utökning av skjutövningarna är oproportionerlig. Man menar också när det gäller frågor om framtida internationella övningar att detta inte bör ske i en skärgård till en storstad med höga naturvärden och ett omfattande friluftsliv. Vi har också i dag fått ett uttalande från den styrande politiska ledningen för Västra Götalandsregionen där de i ett uttalande daterat den 1 april 2011 tydligt anser och uttrycker att det inte är försvarbart att utöka skjutverksamheten och att de planer som nu finns skulle hota både regional tillväxt och hållbar utveckling och dessutom människors såväl som havens ekologiska system på ett negativt sätt. Jag tycker att det är fullständigt rimligt att försvarsministern ger ett svar, inte bara till oss som finns i kammaren utan till dem som berörs av dessa beslut. Hur ser försvarsministern på framtiden för Göteborgs södra skärgård? Är detta ett lämpligt område för framtida militärövningar?
Fru talman! Redan med de tillstånd Försvarsmakten har i dag kan man redovisa att flera av de nationella miljömål som finns redan i dag påverkas i Göteborgs södra skärgård. Det är mål som har med hav i balans samt levande kust och skärgård att göra. Det är mål som har med grundvatten och god miljö att göra. Det handlar om levande sjöar, en giftfri miljö, bara naturlig försurning, frisk luft och begränsad klimatpåverkan. Allt det här påverkas redan i dag, och nu ska verksamheten utökas. I länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har man även tagit upp risken för påverkan på fågellivet, i synnerhet under den mest intensiva övningsperioden, som sammanfaller med fåglarnas häckningsperiod. Länsstyrelsen har också pekat ut fågellivet på bland annat Galterö som särskilt intressant och skyddsvärt. Man säger också att det är troligt att övningsverksamhet har en negativ påverkan på fågelbestånden. Men omfattningen av denna påverkan och vilka moment i övningsverksamheten som är mest störande för fågellivet är inte studerat. Det här är något som jag faktiskt tycker är ganska uppseendeväckande. Enligt länsstyrelsen är också knubbsälarna inom övningsområdet skyddsvärda och de är störningskänsliga. Man pratar om fisken, växtligheten och undervattenssprängningarna, att man ska skrämma bort fisken från platsen innan sprängningarna sker. Man nämner någonting som heter ålgräs och ålgräsängar. Som före detta kommunpolitiker vet jag att det alltid blir diskussion om de här ålgräsängarna när man ska muddra en liten hamn. Ska vi tugga på dem här eller ska vi tugga på dem där? Ålgräsängarna är något av det mest unika som vi har i havet. De är barnkammare för bland annat torsken. De tillhandahåller en tredimensionell struktur för organismer att söka skydd i. Man vet också att utbredningen av ålgräsängar under de senaste 20 åren har minskat med 50 procent längs den svenska västkusten. På platsen mellan Galterö och Storholmen, där undervattenssprängningarna har skett och ska ske, är ålgräsförekomsten mycket begränsad. Det finns många olika värden som påverkas. Även friluftslivets värden påverkas. Det som vi ställer frågor om är den kumulativa ökningen av föroreningar. Det finns inga redovisningar på det. Det finns inga mätningar som har gjorts av halterna av tungmetaller i bottensedimenten som har lagrats genom åren. Inga fakta finns om de här områdena tål mer tungmetaller. Bara utifrån det här kan man ändå ställa sig frågan om man ska ha ett förtroende för att Försvarsmaktens intressen är av större vikt än andra viktiga intressen i samhället.

Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Jag är inte interpellant, men jag använder ändå möjligheten att ta till orda och jag gör det för öbefolkningen ute i Göteborgs södra skärgård. Jag tillhör själv skärgården strax norr om den aktuella skärgården. Militären har en skjutradie. Det går att se på kartor. Det är inte bara om obebodda öar vi talar här i dag. Inom skjutradien finns det färdiga byggplaner. Den av Försvarsmakten planerade utökningen kommer att betyda hinder för bebyggelse. Öar är känsliga områden. De här öarna har betydelse för Göteborg, det har vi hört här, och för hela Sverige. Marianne Bergman, som är Kristdemokraternas representant i Göteborgs södra skärgård och sitter i fullmäktige i Göteborg, ger uttryck för det som många i området känner: Man upplever en stor oro över Försvarsmaktens planer. Vad händer med natur och vår miljö? Vad händer med vår utveckling? Vad händer med vår levande skärgård? Jag vädjar till försvarsministern i dag. Även om det är en pågående process vädjar jag till försvarsministern för invånarna i Göteborgs södra skärgård. Jag har förståelse för att försvarsministern inte kan kommentera ett domstolsärende, men jag vädjar om att han tar med de här aspekterna när ärendet så småningom kommer att ligga på regeringens bord. Kan försvarsministern lova att ta med de här aspekterna utifrån befolkningen där ute när frågan så småningom hamnar där?
Fru talman! För den som följer denna debatt kan det vara lätt att inledas att tro att Försvarsdepartementet hanterar dessa frågor, att Försvarsdepartementet hanterar processen där vi väger in fiskarnas situation, sälarnas situation, utsläpp från verksamheten och byggnadsplaner i Göteborgs skärgård. Så är det naturligtvis inte. Det vet ju samtliga deltagare i den här debatten. Miljöprövningsdelegationen vid Västra Götalands länsstyrelse hanterade Försvarsmaktens ansökan om miljötillstånd för Göteborgs skärgårdsskjutfält. De fick tillstånd, men beslutet har överklagats. I miljöprövningen tillförsäkras att alla berörda får lämna sina synpunkter. Det är där synpunkter om sälarna, om fiskarna, om utsläpp och om byggnation hör hemma och också vägs av. Med grund i den gällande lagstiftningen som riksdagen äger, inte Försvarsdepartementet, svarar sedan prövningsmyndigheten för en sammanvägning av olika, ibland motstående, intressen och fattar beslut. Det är den demokratiskt beslutade ordning för prövning av den här sortens ärenden som vi har att förhålla oss till. Hans Linde kallar detta för abstrakt och tekniskt. Då vill jag bara nämna för Hans Linde att han är lagstiftare och just nu sitter på en stol i Sveriges lagstiftande organ. Det är alltså han som äger lagstiftningen som handlar om miljöbalk, vad som är riksintressen och vad som är överordnat eller inte. Jag vill också bara säga att vi har den ordningen i Sverige att den som stiftar lag inte är den som tillämpar lag. Vi har också lagt fast en ordning för hur lagtillämpning ska gå till. Det är den som jag respekterar. Den finns av en anledning. Det är just att olika motstående intressen ska finnas i en ordnad process för att kunna vägas av mot varandra. Det är det Linde kallar abstrakt och tekniskt, att respektera de gemensamt beslutade regelverken och hanteringsordningarna. Det är dessutom på det sättet att Försvarsmakten är en självständig myndighet. Ni och vi tillsammans styr Försvarsmakten. Vi beslutar utifrån en proposition om försvarets inriktning och ibland om mer detaljerade inriktningar. Men de är målstyrda. Försvarsmakten har själv att leva upp till de krav vi lägger på den, till exempel att kunna försvara hela vårt land, givet olika klimat och naturtyper. De har därför att själva avgöra vilka behov de har av övningsfält i Göteborg, Stockholm eller på andra platser i landet. Sedan ska deras önskemål vägas av i en miljöprövning. Vi har ibland ambitiösa miljömål. Till exempel vill vi att man skiftar ut användningen av blyad ammunition, vilket man gör i alla de fall som inte handlar om skjutbanor som har byggts om särskilt för att kunna hantera utsläpp just från blyad ammunition. Det är ambitiöst, därför att det är dubbelt så dyrt. Men det är viktigt. Jag vill också beröra det som sägs om övning tillsammans med andra. Hans Linde har i dag röstat för att Sverige ska genomföra en internationell insats i Libyen som inte hade varit möjlig utan att Sverige tidigare hade övat just flyginsatser tillsammans med andra, till exempel Loyal Arrow som ägde rum uppe i Luleåtrakten. Man kan inte åka i väg till en internationell insats och tro att man där kan börja samverka utan att tidigare ha övat. Vi gör övningar med andra därför att vi ska ha förmåga att göra till exempel krishanteringsinsatser, som den som Hans Linde i dag har röstat för, tillsammans med andra, också utanför vårt eget territorium. Det är två uppgifter, försvara Sverige och försvara också freden internationellt. Då behöver man öva tillsammans med andra.

Fru talman! Inledningsvis konstaterar jag att försvarsministern verkar tro att vi måste genomföra gemensamma militärövningar i Göteborgs skärgård för att kunna delta i en flyginsats ovanför Libyen. Låt mig betvivla detta uttalande. Roland Utbult har tidigare sagt att han är övertygad om att regeringen kommer att fatta ett klokt beslut. Jag önskar att jag var lika övertygad om det. Tyvärr är jag inte det. Det är trots allt så i politiken att ett icke-svar oftast också är ett svar. Jag har ställt två konkreta frågor till försvarsministern, två allmänt hållna frågor som det skulle vara fullt möjligt för försvarsministern att besvara. Den första frågan var: Är det lämpligt att utöka användandet av skärgårdsskjutfältet i Göteborgs södra skärgård? Jag har inte fått något svar. Jag har frågat om Göteborgs södra skärgård är en lämplig plats att genomföra internationella militära övningar på. Inte heller detta har jag fått något svar på. Uppenbarligen är det så att göteborgarna och de boende i Göteborgs södra skärgård ska ställas inför fullbordat faktum. Först efter att regeringen har fattat sina beslut ska man meddelas och informeras om att detta beslut är fattat. Vilken är möjligheten då för de boende att kunna påverka och ha inflytande över processen? Jag vill också påminna försvarsministern om att jag som folkvald riksdagsledamot visst är lagstiftare, men jag är också folkvald av mina väljare hemma i Göteborgs kommun, inklusive dem som har röstat på mig ute i Göteborgs skärgård. Det är också mitt ansvar och min plikt att företräda mina väljare i Göteborg när de nu uttrycker oro inför utvecklingen i skärgården. Jag vill till sist lyfta fram en annan aspekt på denna fråga som jag tror att försvarsministern kan svara på, om han nu har den politiska viljan. Det handlar om informationen till de boende, som också har brustit. Många boende i skärgården upplever att de inte har information om det som kommer att ske. Det här viktiga avgörande beslutet offentliggjordes genom en liten annons i Göteborgs-Posten på nyårsafton, och det kan knappast vara rimligt. Här finns nu ett stort behov av att försvarsministern agerar för att de boende ska få tydlig information inför framtiden och utvecklingen. Jag vet att många boende i Göteborgs södra skärgård har efterfrågat att försvarsministern själv ska komma till skärgården för att informera och svara på frågor. Jag kan säga att försvarsministern alltid är välkommen till Göteborgs södra skärgård för att svara på boendes frågor och möta deras oro.

Fru talman! Jag vill också konstatera att det inte har kommit så mycket svar på interpellationerna, men jag har naturligtvis förståelse för att det inte går att ge detaljsvar. Jag representerar i dag både människor i Västsverige - jag är själv bohuslänning - och de miljö och naturvärden som allt som oftast sätts åt sidan. Människor är oroliga, förtvivlade och skeptiska till att man utökar skjut och övningsverksamheten, inte minst i omedelbar närhet till en halvmiljonstad och till ett område med synnerligen omfattande turism. Det är väldigt märkligt. Intresse mot intresse kvarstår. Det finns kritik och det finns oro över den här processen, över hela ärendet, över informationen och över bristerna i olika led. Det finns en välkänd sång som heter Inbjudan till Bohuslän som brukar sjungas av en mycket välkänd sångduo i Bohuslän som heter Öbarna - eller kanske av Roland Utbult, som är en god sångare och gitarrist.

Fru talman! Jag åker mer än gärna till Göteborgs både södra och norra skärgård, dock inte därför att det är jag som kan svara på de här frågorna. Jag tror att jag har gjort det tydligt under den här debatten att frågan om behov får Försvarsmakten svara på som självständig myndighet. Frågan om miljöprövning får Miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland och miljödomstolen främst svara på. Jag vill lugna kammaren med att det självklart var så att Hans Linde också var emot övningen Loyal Arrow utanför Luleå som gav grunden för att vi kan samverka i flyginsatser tillsammans med Natoländer, som den insats han själv i dag har röstat ja till och som gäller att skydda civila i Libyen. Det är nämligen så man bygger interoperabilitet, eller enklare uttryckt samverkansförmåga. Man kan inte tro att man bara åker i väg till ett annat land och där börjar fungera tillsammans. Vi måste börja på hemmaplan. Är då Göteborg lämpligt för detta? Det är inte jag som avgör det. Det är nämligen så, återigen, att det är en självständig myndighet, Försvarsmakten, som bedömer militära behov, var det är bäst att öva, tillsammans med vem det är bäst att öva och hur ofta och hur stort man behöver öva. Sedan finns det en process att väga av Försvarsmaktens intresse gentemot andra samhällsintressen. Jag har stor respekt för alla de aspekter som debattörerna har tagit upp i dag, som vikten av växt och djurliv, turismens förutsättningar, förutsättningar för byggnation och för boende i alla delar av Göteborgs skärgård. Men detta är aspekter som inte jag har att väga av, utan det sker inom ramen för en miljöprövning. Därmed ska heller ingen ställas inför fullbordat faktum, för man ska ha möjlighet att medverka med synpunkter i den processen. Summa summarum, fru talman, är detta en intressant debatt om ett viktigt ärende. Men det är inte jag som styr vare sig miljöprövningen i miljöprövningsdelegationen eller Försvarsmaktens behov. Det är processer de hanterar själva. Det är den ordning som är upprättad för att hantera sådana här saker och göra goda avvägningar.